Herr talman! Detta är ett av de ärenden som nog får räknas till ett av de största under denna mycket arbetstyngda riksdag. Den föreliggande propositionen har vi väntat på med stor otålighet, och vi har även sett fram emot behandlingen av den här i kammaren. Det visade sig att vi i utskottet lyckades uppnå mycket stor enighet. Jag tror att det är få ärenden av denna omfattning där enigheten varit så fullständig. Utskottets yrkande upptar 52 punkter och av dessa är 48 enhälliga. I och för sig utgör de fyra punkter, om vilka vi inte blivit ense, och en del av de synpunkter som framförts i motioner inte något tecken på oenighet; kritiken har i största utsträckning inte satts in mot vad som står i propositionen utan mot vad som inte står i den. Av de talare som hittills haft ordet har framgått, att deras huvudsakligaste kritik gällt att de väntat sig att finna mer i propositionen. De anser att den inte har gått tillräckligt långt. Det har väckts många motioner i anledning av propositionen, och jag kan försäkra att motionerna har behandlats utförligt och med stor omsorg i utskottet. Motionerna innehåller många kloka tankar och goda uppslag. Att de inte i större utsträckning avspeglar sig i utskottets yrkanden beror inte på att utskottet i och för sig inte instämmer med motionärerna utan på att vi anser att motionärernas önskemål i stor utsträckning kan tillgodoses utan direkta skrivelser till Kungl. Maj:t eller bifall av tTiksdagen. En del motioner väcktes redan vid riksdagens början, alltså innan man visste vad propositionen skulle komma att innehålla. Önskemålen i de motionerna har i stor utsträckning blivit tillgodosedda genom propositionen. I andra fall har vi ansett att vi genom vissa förtydligande uttalanden i utskottets skrivning har kunnat förvissa oss om att motionärernas önskemål skulle tillgodoses. Detta gäller inte minst den husligå utbildningen, som flera motioner gällde och som samtliga de föregående talarna har berört. När propositionen lades fram väckte den ganska knapphändiga skrivningen beträffande denna utbildning stor oro. Med den skrivning som utskottet har gjort tror vi att alla berättigade krav har tillgodosetts. Vi har varit fullständigt eniga i sak; det har bara gällt hur man skall uttrycka sig för att få en någorlunda klar gränsdragning men samtidigt inte alltför hårt låsa utvecklingen. Det anser vi inte är lämpligt att göra på detta område. Man måste alltid i viss mån kunna laga efter läglighet. Av reservationerna är naturligtvis den första viktigast, alltså den som begär utredning av hela utbildningsproblemet. Reservanterna ansluter sig alltså till propositionens förslag men anser att de bara är första steget på vägen mot vuxenutbildningen. Det anser även utskottsmajoriteten. Vuxenutbildningsproblemet är mycket stort, och propositionens förslag är bara första steget. Utvecklingen går mycket snabbt på alla områden i samhället. På det ekonomiska området har utvecklingen varit oerhörd. När man t.ex. startar nya avtalsförhandlingar får man börja med att nollställa de grupper som släpar efter i utvecklingen. Därefter tar man itu med förhandlingar om de förbättringar som ytterligare skall genomföras. Vad denna proposition gör är att den nollställer de nu medelålders generationerna. Utvecklingen har kanske gått snabbare på utbildningens område än på något annat. Det är en oerhörd skillnad mellan de utbildningsmöjlighe ter som bjuds dagens ungdomar och de som bjöds deras föräldrar. Här har man försökt att i någon mån överbrygga denna klyfta och ge de äldre generationerna en möjlighet att komplettera sin utbildning så att den motsvarar den som dagens ungdom kan få. I utskottet har vi ansett att man borde gå något längre än vad propositionens förslag innebär. Någon talare — jag tror att det var herr Källstad — citerade utskottets skrivning på den punkten. I propositionen säges, att den som vill begagna. sig av möjligheten till vuxenutbildning på gymnasiestadiet och i någon mån på grundskolans högstadium skall ha ett klart definierat mål för utbildningen. Han skall behöva denna utbildning antingen för ett yrke eller för inträde vid någon institution som han ämnar söka till. Vi har ansett att det är en för snål gränsdragning, som icke innebär någon nollställning. Man kräver inte av de ungdomar som i dag söker till gymnasierna att de skall ha ett klart definierat yrkesmål som de måste ha gymnasieutbildningen för. Detta är en senare fråga. Det är en grundutbildning, en allmänbildning de skaffar sig på gymnasiet, och vi anser att det från både samhällets och den enskildes synpunkt är ett fullt tillräckligt mål för utbildningen att man vill förvärva detta allmänbildningskvantum, vare sig man sedan skall använda det för att avancera i sitt yrke eller för att omskola sig eller för annat ändamål. Dessutom är det omöjligt att kontrollera efterlevnaden... Om en person anmäler sig till denna utbildning och det ställs som villkor att vederbörande skall behöva den för yrkesutbildning, är det bara att säga: »Jag funderar på att söka in vid socialinstitut» — eller någonting i den stilen — »sedan jag har fått denna teoretiska utbildning.» Det finns ingen som på något sätt kan kontrollera om det är den verkliga avsikten eller ej. Vi anser alltså inte att detta krav är befogat. Däremot vill vi inte släppa utbildningen så helt fri som herr Nordstrandh — nej förlåt, herr Källstad — jag glömde anteckna vem det var — önskar, nämligen att det inte skall ställas några som helst villkor. Denna organisation blir nämligen så omfattande och kommer att kräva så stora insatser, inte minst på lärarsidan, att vi måste hålla den inom vissa gränser. Vi kan inte ha en ohämmad tillströmning av människor som tycker: »Jag kan ju alltid försöka, och är det inte roligt slutar jag», eller: »Nästa år tänker jag resa till Tyskland på semester, och det kunde vara trevligt att läsa tyska i vinter, så att jag kan litet när jag kommer dit.» Det finns andra möjligheter — där kommer = folkbildningsorganisationerna in — att möta sådana anspråk. Här skall det verkligen vara fråga om en målmedveten studieinriktning vilken — som det sägs i propositionen — tar sig uttryck i att man vill studera, inte nödvändigtvis en fullständig gymnasiekurs men en grupp av ämnen under en längre tid. Det krävs alltså en allvarlig vilja att verkligen satsa på en utbildning. Vi torde tyvärr ändå få räkna med ett ganska stort bortfall från denna utbildning, därför att det för många kommer att visa sig att den tar mer tid och kraft än de kan ägna åt den. Sedan kommer hela den verkliga vuxenutbildning som det moderna samhället kräver och kommer att kräva i allt större utsträckning: ständig omskolning, vidareutbildning, fortbildning eller vad vi vill kalla det. Detta gäller naturligtvis i lika hög grad för den generation som har haft möjligheter till en gedignare grundläggande utbildning i ungdomstiden. även de kommer alltid att behöva denna fortbildning och omskolning. På detta område har vi redan mycketi gång. Både i motionerna och här i kammaren har man nämnt kommunernas, företagens och löntagarorganisationernas vidareutbildning, arbetsmarknadsstyrelsens inte att förglömma. Denna utbildningsverksamhet pågår, och den är mycket mångskiftande och mycket nödvändig. Den måste emellertid också kunna sättas in snabbt och direkt på de punkter där den behövs. Det är det stora värdet med den att alla dessa som ordnar utbildningen gör det i konkreta situationer. Här behövs alltså utbildning nu. Ibland kan den startas med kanske bara någon månads förberedelsearbete. Den är oerhört målinriktad, ofta mycket koncentrerad. Allt detta är nödvändigt. Det måste hela tiden gå snabbt. Vi kan inte bygga upp en stor, tungrodd och stel apparat, som denna utbildning skall passas in i. Detta är ett av skälen till att vi tror att en stor parlamentarisk utredning inte är det rätta sättet att handlägga denna fråga. Uppbyggnaden måste med nödvändighet ta lång tid. Här måste något ske varje år. Vi behöver öka resurserna för den utbildning som redan är i gång. Vi måste ständigt iaktta den och följa upp den. Och det finns organ som gör det. Jag vill erinra om de stora skolutredningar som gjorts och om vilka det talats här förut. Dessa utredningar har naturligtvis varit nödvändiga när hela vårt skolväsende skulle stöpas om. Ta som exempel grundskolereformen! Den startade med 1940 års skolutredning och fullföljdes med 1946 års skolkommission. Jag tror man vågar säga att denna skolkommission var en av de snabbast och effektivast arbetande kommittéer vi någonsin haft. Den hade visserligen ett oerhört omfattande utredningsmaterial, som skolutredningen gjort, till sitt förfogande och kunde alltså arbeta med detta som underlag. Trots det och trots att den arbetade mycket koncentrerat och mycket effektivt, tog det tre år innan den framlade sitt förslag. Dessutom håller vi ännu på med att genomföra grundskolereformen. Från den tidpunkt när 1940 års skolutredning började sitt arbete och tills grundskolereformen är helt genomförd kommer 30 år att förflyta, Ändå finns det folk som ansett att vi har gått för hastigt fram och att det hade varit klokare att ta det litet långsammare för att kunna planlägga bättre och få det hela att flyta bättre. Vi har inte tid att vänta. Vi måste ta de olägenheter som följer med att det ibland går för fort. Så lång tid tar det alltså även om man forcerar så mycket som det över huvud taget är praktiskt möjligt. Så lång tid kan det naturligtvis inte få ta med vuxenutbildningen. Om vi nu skulle tillsätta den kommitté som begärs, nämligen en parlamentarisk kommitté med experter från näringslivet, folkbildningsorganisationerna m.fl. blir det en stor kommitté med minst ett dussin medlemmar. Var och en som deltagit i kommittéarbete vet att bara för att fastställa en sammanträdesdag, när ett dussin strängt upptagna personer samtidigt skall vara närvarande, krävs det nästan datamaskinbehandling. även om en kommitté arbetar aldrig så snabbt måste vi räkna med att två år säkert är det allra minsta innan den kan framlägga något som helst resultat. Innan proposition kan framläggas måste dessutom ärendet remissbehandlas. Skall ingenting hända under tiden? Detta är uteslutet. Det måste hända mycket under den tiden, vilket kan föregripa kommitténs slutliga ställningstagande, så att när detta äntligen föreligger har det mesta av vad kommittén skulle utreda redan genomförts. Jag tror inte vi har haft vår sista parlamentariska skolkommission.

Det är dock knappast tid för detta än. Framför allt vill jag framhålla att innan en sådan samlad översyn kan ske måste vi ha yrkesutbildningsfrågorna klara. Riksdagen har än nu inte förelagts något resultat av yrkesutbildningskommitténs arbete. Vi har inte fått yrkesskolan inordnad i det gymnasiala skolsystemet. Yrkesskolan kommer — det är vi väl alla övertygade om — att i framtiden spela en mycket större roll än den gör i dag vad beträffar vuxenutbildningen. Vi måste först ha klart för oss dess framtida ställning i det allmänna skolväsendet, dess organisationsformer, dess huvudmannaskap. Inte ens denna fråga är löst. Den nu återstående mest angelägna reformen är alltså yrkesskolereformen. Vi har också fler utredningar under arbete. Som det redan har påpekats går det inte att tillsätta en ny utredning, utan att den skulle komma att falla en del av dessa tidigare utredningar i ämbetet. Det händer redan som det nu är att de korsar varandra. Vi får avvakta tills de blir färdiga. Detta gäller även nästa reservation, om TV-universitetet. Jag tror för min del att man något överskattar möjligheterna att bedriva akademisk undervisning via TV och radio. TV och radio kan ersätta föreläsningar vid universitet men knappast något mer, och akademisk undervisning är ju dock inte bara föreläsningar. Jag vill erinra om att när vi diskuterade universitetsfilialerna var det största bekymret hos dem som inte ville ha filialer att det inte fanns bibliotek med tillräcklig kapacitet på filialorterna. Vilken tillgång på vetenskapligt bibliotek har den som sitter i sin kammare och ser på TV? Biblioteken spelar en så stor roll i den akademiska undervisningen att det inte går att bortse från det. Sedan har vi seminarieövningarna, proseminarierna, kamratkontakter icke att förglömma vid universiteten. Dessutom lär inte någon forskarhandledning att tala om kunna utövas via radio och TV. Radio och TV kommer alltså att ha en mycket begränsad uppgift i den akademiska undervisningen. Därmed är inte sagt att de inte kan utnyttjas i betydligt större utsträckning än som hittills skett. Vi har emellertid haft en försökskurs, den i statskunskap, som delvis gav mycket goda resultat, och universitetskanslersämbetet håller på att arbeta med att dra slutsatser av de erfarenheter man gjorde på den kursen och även att utarbeta förslag till nya kurser. Det kan alltså väntas förslag från det hållet på detta område. Vad beträffar möjligheterna att få avlägga examen vid universiteten är det en mycket viktig sak. Vi är alla överens om att den frågan måste lösas, men det är ju det som kompetensutredningen sysslar med. Det måste bli möjligt att genom självstudier, med eller utan hjälp av radio och TV och korrespondenskurser, kunna skaffa sig kunskaper och sedan få avlägga tentamen vid universitet. Men det sysslar ju kompetensutredningen med. Det behöver vi ingen ny utredning till. Reservationen nr 3 handlar om kurserna i radio och TV. Man vill ha en vidgad kommitté för att lägga upp dessa kurser. Som jag redan har sagt är stora kommittéer ett otyg. De kan inte arbeta snabbt och effektivt. I reservationen och i vissa motioner talar man om att man måste beakta näringslivets önskemål, folkbildningsorganisationernas erfarenheter o. s. v. Det finns många möjligheter för vederbörande att framlägga sina önskemål för denna kommitté och naturligtvis ännu större möjligheter för kommittén att kalla in experter och inhämta yttranden undan för undan, när kommittén behöver dem. Det är ett smidigare sätt att arbeta än att från början sörja för att alla intressenter är representerade i kommittén. Över huvud taget tror jag att det är mera rationellt att låta de så att säga ordinarie organen sköta det mesta av detta både när det gäller planläggning och uppföljning av det som redan har gjorts. Vad slutligen beträffar den sista reservationen, den som gäller de ekonomiska villkoren för de korrespondens studerande, föreligger verkligen en principiell skillnad mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Reservanterna säger här att det är ett rättvisekrav att de som studerar vid de enskilda korrespondensinstituten skall få göra det på samma villkor som de som studerar vid de statliga korrespondensinstituten. Det rättvisekravet är inte uppfyllt i skolväsendet i övrigt. Den som går i en privat skola har icke samma ekonomiska villkor som den som går i en statlig skola. Det är helt enkelt vår inställning att staten skall sörja för undervisningsväsendet. Privata utbildningsanstalter är tillåtna, vissa av dem är t.o.m. statsunderstödda. Men de arbetar inte på samma ekonomiska villkor som de statliga anstalterna, och vi har hittills inte i någon större utsträckning stött korrespondensinstituten.

Till slut skulle jag, herr talman, vilja framhålla att hur angelägna vi än är att utbygga denna utbildning och hur mycket den än betyder både för de enskilda och på lång sikt för samhället, måste vi i detta som i alla andra fall fråga oss vad vi har råd med. Hur långt räcker resurserna — lokaloch personalresurser och inte minst de ekonomiska resurserna? Vi måste ändå för varje år göra en avvägning och fastställa vad vi har råd med. Vi kan bli tvungna att i kärva ekonomiska lägen pruta även på det som vi anser vara i och för sig ytterst viktigt och nödvändigt. Herr Nordstrandh citerade ett indiskt ordspråk. Det finns mycken visdom att hämta i Indien, men det finns också en del visdom i våra egna gamla, kärva ordspråk, och jag skulle vilja sluta med att citera ett av dem: »Man skall inte sträcka sig längre än vad skinnfällen räcker.»

Herr talman! Fröken Olsson sade att vi reserverat oss i frågor som inte berörs i propositionen. I mitt anförande framhöll jag, att reservationen 1 skall ses som ett positivt framåtsyftande förslag. Vi har skrivit denna reservation av den anledningen att vi betraktar propositionen som en etapp på vägen mot målet. Då säger fröken Olsson, att den utredning som föreslagits med nödvändighet måste ta lång tid. Ja, den får ta den tid som krävs. Viss erfarenhet har vi vunnit av utredningar som redan är verkställda, som kan bidraga till att minska utredningstiden. Utskottet framhåller att vi nu är inne i en verkställighetsperiod; vi skall nu genomföra den första etappen. Fröken Olsson frågar vad som skall hända under den tid som utredningen pågår. Jo, då skall vi genomföra de åtgärder som vi fattar beslut om nu. Men när det skett, skall vi naturligtvis inte slå oss till ro med det, utan då skall vi ta itu med frågan om hur den vidgade vuxenutbildningen skall finansieras och organiseras inte minst med hänsyn till de vuxenstuderandes studiesituation. Mot den bakgrunden måste man väl kunna säga att vår reservation är positivt framåtsyftande. Jag beklagar att vi inte kunde skriva oss samman beträffande denna viktiga del av utlåtandet. Fröken Olsson sade vidare, att TV bar överskattats som ett hjälpmedel i undervisningens tjänst. Men det är väl ändå anledning att på allt sätt bedriva försöksverksamhet. Det finns också all anledning att beklaga att vi hittills inte gjort det i större utsträckning än vad som skett, eftersom man genom TV undervisning kan räkna med att spara lärarkrafter och bereda möjligheter för allt större grupper att tillgodogöra sig undervisning.

Herr talman! Ett par kommentarer i anledning av fröken Olssons inlägg. Jag tycker nog, att fröken Olsson målar upp alltför stora svårigheter för den parlamentariska utredningen. Det är klart, att en utredning tar en viss tid, låt oss säga två år. Men inte har vuxenundervisningen hunnit genomföras i sin fulla utsträckning under den tiden! Jag tror för min del, att det inte kommer att hända någonting nämnvärt på dessa två år, i synnerhet som yrkesskolereformen kommer emellan. I ett frågesvar fick jag tidigare veta, att propositionen om den nya yrkesskolan skulle komma att dröja. Men nu har man haft en överläggning i ecklesiastikdepartementet under ledning av statssekreteraren, och efter denna överläggning utsände man ett TT-meddelande komma betydligt snabbare än man tidigare beräknat. Detta reformarbete kommer alltså emellan. Att jag understryker, att denna utredning bör vara parlamentarisk, beror på att den inte minst bör överväga finansieringsproblemen; dessa kan vi inte bortse från, ty de är utomordentligt viktiga och intrikata. De sammanhänger också med den lönepolitiska utveckling som blir en följd av vidgade studier. Vidare är jag tacksam för att fröken Olsson ändrade sig och inte beskyllde mig för att ha sagt, att vi inte bör ha några som helst villkor för tillträde till institutionell vuxenundervisning. Jag är ense med fröken Olsson om att vi måste uppställa vissa villkor. Vi får akta oss för att få alltför stor avgång av elever som bara påbörjar sina studier. Det kostar ju ingenting att börja, och det kostar alltså inte heller någonting att sluta. Inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet ställs däremot inga speciella villkor; där får var och en pröva sig fram. Deltagarna satsar en avgift på fyra, fem tior för 20 lektioner, och det brukar binda dem ganska fast vid undervisningen — det har jag stor erfarenhet av. Vad beträffar radiooch TV-korrespondensinstitutet är avsikten givetvis inte, att man bara skall titta på TV eller lyssna på radio. Observera reservationens ord om korrespondensstudier i anslutning därtill! På denna punkt kunde texten naturligtvis ha lagts ut vidare. Det rör sig självfallet inte om en envägsundervisning.

Herr talman! Om herr Mattsson lyssnade till mitt första anförande så måste han ha märkt att jag var mycket angelägen att framhålla just det positiva och framåtsyftande i både motioner och reservationer, Utskottsmajoriteten, motionärerna och reservanterna är fullständigt ense i sak på de allra flesta punkter. Det är bara det att utskottsmajoriteten inte tror på just en parlamentarisk utredning. Här behövs analyser — detta uttrycktes just i den socialdemokratiska motionen —, utvärdering och uppföljning av allt vad vi gör allteftersom verksamheten kommer i gång; det måste ju från början bli något av en försöksverksamhet. Det är ytterligt angeläget att den hela tiden följs med den största uppmärksamhet, att man snabbt drar slutsatser och föreslår förändringar, förbättringar och utvidgningar. Men vi har ordinarie organ som skall göra det. Omorganisationen av skolöverstyrelsen, förstärkningen av kanslersämbetet och våra pedagogiska institutioner, som tyvärr är dåligt utbyggda, syftar till att leda utvecklingen; de skall kunna planera, fullfölja och just utvärdera vad som sker. Skolöverstyrelsen har arbetsgrupper som sysslar med delproblemen och som efter hand kan framlägga förslag. Den ekonomiska avvägningen, som herr Nordstranidh och jag är överens om är så ytterligt viktig i detta sammanhang, sker kanske främst i departementet. Det är klart att det där kommer in ett parlamentariskt inslag också, men förr eller senare får vi ju ta ställning till kostnadsfrågorna här i riksdagen. Vad som skiljer oss åt är alltså att vi tror mer på denna oavbrutna undersökningsverksamhet än på en kommitté som startar nu, arbetar två år och avlämmar ett betänkande, Det är för stelt i detta sammanhang. En sådan kommitté kan tillsättas senare men inte nu. Om yrkesskolereformen verkligen dröjer så länge som herr Nordstrandh befarar så är det mycket beklagligt, men det hindrar inte att det är ytterligt önskvärt att den ligger i botten när vi sedan skall fortsätta med vuxenutbildningen. Herr talman! Det har påpekats för mig att jag glömde att avsluta mitt föregående anförande med att yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter, vilket jag alltså ber att nu få göra.

Herr talman! Skall vi ha inträdesspärrar och vilka inträdeskrav skall i så fall gälla för vuxenutbildningen? Fröken Olsson har tolkat mitt tidigare yttrande så att jag skulle vara förespråkare för ett system helt utan inträdeskrav. Det verkade som om herr Nordstrandh också skulle ha tolkat mig så. Jag har sagt att inga andra inträdesspärrar än behörighet för studier i vald ämneskurs bör gälla för rätt till inträde vid kommunal eller statlig vuxenskola. Utskottet skriver på den punkten att den studerande bör ha ett klart angivet studiemål. Sedan mjukas bestämmelsen upp till att gälla antingen önskemål om studier i flera ämnen eller en försäkran att studierna är av betydelse för den studerandes yrkesverksamhet eller yrkesval. Vidare heter det i utskottsutlåtandet att bestämmelsen inte bör tolkas alltför bokstavligt, och då kan man ju fråga sig vad vi skall ha bestämmelser till. Men jag har inte sagt att det inte skall förekomma några inträdeskrav alls.
Herr talman! När jag yrkade bifall till reservationen 1 om den parlamentariska utredningen, så tänkte jag liksom herr Nordstrandh på kostnaderna för den fortsatta vuxenutbildningen. Nog kan det framkomma många utmärkta förslag i en utredning, men man får också ta hänsyn till om vi har råd att genomföra dem. Och det är väl synd, fröken Olsson, om en utredning föreslår utmärkta åtgärder men får, när betänkandet är färdigt, kontatera att visserligen var förslaget bra, men man hade inte råd att genomföra det. Då är det bättre att de ekonomiska synpunkterna också kommer med i utredningens arbete. Om utredningen då finner att ett förslag är för dyrt, får man pröva andra vägar. Det är bl.a. detta som varit motiveringen för reservationen, i vilken vi sagt att vi också vill ha in parlamentarikerna i utredningsarbetet.
Herr talman! Jag beklagar, men fröken Olsson tar fel igen, när hon talar om att jag sagt, att yrkesskolereformen kommer att dröja. Det var en annan talare som sade det. Jag refererade ett annat utbud, nämligen det att vi kan vänta reformen redan nästa år. Jag vill bara korrigera den saken. Sedan vill jag säga, att jag inte alls har tolkat herr Källstads uttalande. Det avstår jag gärna från. Jag har endast sagt, att jag inte utan vidare vill svara för vad han kan ha sagt. Medan jag nu ändå har ordet, vill jag beträffande brevskoleeleverna säga till fröken Olsson, att många brevskoleelever får dras med stora kostnader för att kunna bedriva sina studier. Det kostar ingenting att delta i lokaleller riksrekryterande vuxenutbildning och inte heller att vara brevskoleelev vid skolan i Norrköping — förutsatt givetvis att man uppfyller vissa minimivillkor för att kunna bedriva sådana studier. Men för tusentals elever kommer det att kosta mycket pengar att studera vid t.ex. Hermods-NKI; det gäller dem som redan studerar där och inte vill lämna institutet och sådana som börjar studera där framdeles. Jag tycker nog ändå, vi bör vara överens om att det här rör sig om rättvisan eller ej. Att det sedan också rör sig om pengar, är en sak som vi kan diskutera, men vi kan inte diskutera rättvisekravet.
Herr talman! Jag tackar herr Nordstrandh även för detta påpekande och skall. försöka föra bättre anteckningar i fortsättningen, så att jag inte blandar ihop olika talare. Sedan vill jag säga till herr Mattsson att beträffande frågan om de ekonomiska möjligheterna gäller det att göra en avvägning mellan alla de olika anslag vi beslutar om här i riksdagen. En kommitté som sysslar med frågor på ett område kan inte väga utgifterna för det området mot alla andra utgifter som vi skall besluta om här. Därför är det ingen mening med att en sådan kommitté gör de ekonomiska avvägningarna. Kommittén skall framlägga förslag som den anser vara önskvärda och genomförbara i och för sig, och sedan får fackdepartementet, finansdepartementet och slutligen riksdagen säga om vi har råd med åtgärderna eller inte och då väga förslagen mot alla andra anslagskrav som framkommer. Det är ingen glädje med att man i kommittén sitter och gör sådana avvägningar.

Herr talman! I proposition nr 85 framhåller departementschefen att undersökningar pågår i syfte att förändra studiefinansieringssystemet för vuxenutbildningen. Statsrådet påpekar emellertid också att behov föreligger »att inom ramen för gällande studiesociala system göra förändringar som leder till större möjligheter för de vuxna att bedriva gymnasiala studier». Departementschefen säger vidare: »Huvudlinjen i det föregående framlagda reformförslaget är att så långt möjligt underlätta för den enskilde att tillgodogöra sig utbildningen. Ett utbyggt studieprogram skall därför erbjudas inom ramen för lokal gymnasial vuxenutbildning.» Andra lagutskottet konstaterar: »Enligt propositionens förslag skall vuxenutbildning bedrivas dels lokalt med kommunerna som huvudmän, dels i riksrekryterande skolor. Den lokala undervisningen avses huvudsakligen skola ske genom deltidsundervisning.

Detta innebär att studerande som kan bedriva heltidsstudier vid den lokala vuxenundervisningen förlorar möjligheten att få vuxenutbildningsbidrag och är utestängd från möjligheten att få bidrag enligt studiehjälpsreglementet. För denna kategori av studerande bortfaller således vuxenutbildningsbidraget utan att någon motsvarande ersättning lämnas. Det leder till försämrade möjligheter och minskad valfrihet för vissa elever. Departementschefen säger i propositionen: »Jag vill avslutningsvis beröra en fråga av betydelse för de riksrekryterande gymnasiala skolorna. Vid ett förverkligande av mina förslag kommer elevantalet vid dessa skolor att stiga. Särskilt blir detta fallet för skolan i Norrköping. Det kan inte uteslutas att vissa svårigheter kan uppstå med att skaffa inackorderingsrum för de studerande.» Departementschefen förutsätter alltså att vi skall få en starkt ökad elevtillströmning till de riksrekryterande skolorna, och detta är säkert en riktig bedömning. För att minska trycket på den riksrekryterande utbildningen tycker jag det skulle vara naturligt att i ett sådant läge stimulera till heltidsundervisning vid lokal utbildningsanstalt i stället för att diskriminera denna studieform jämfört med den riksrekryterande. | Det framlagda förslaget till vuxenutbildning syftar ju enligt departementschefen till större möjligheter för de vuxna att bedriva studier. Den föreslagna begränsningen av rätten till studiebidrag motverkar detta syfte. Vi torde väl vara överens om att det för vissa vuxenstuderande är angeläget att ett snabbt studieresultat ernås genom heltidsstudier. Jag tycker då att vi också kunde vara överens om att det kan vara till fördel för både den enskilde och samhället om dessa studier kan bedrivas på hemorten vid lokal utbildningsanstalt. I en reservation vid andra lagutskottets hemställan under B har reservanterna yrkat att heltidsstuderande vid vuxenutbildningsanstalter med lokal rekrytering skall komma i åtnjutande av studiebidrag enligt studiehjälpsreglementet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Den proposition, som nu debatteras och som ligger till grund för utskottsutlåtandet om vissa åtgärder på vuxenutbildningens område, har vad gäller ändring i studiehjälpsreglementet behandlats av andra lagutskottet, vilket herr Larsson i Öskeviksby nyss har framhållit. Reglementets bestämmelser är nu så utformade att de som studerar på deltid ej äger rätt till studiesocialt stöd. Men de kan under vissa perioder erhålla vuxenutbildningsbidrag. I propositionen föreslås det emellertid att dessa vuxenutbildningsbidrag skall slopas. Försvårade ekonomiska omständigheter kan därför inträffa för den del studerande som vill bedriva sina studier lokalt. Enligt propositionen skall vuxenutbildningen i huvudsak erbjudas i form av deltidsstudier. Det hindrar inte att många önskar förbättra och förnya sin utbildning genom att bedriva mer målmedvetna och koncentrerade studier i flera deltidskurser på kortare tid och på så sätt bli heltidsstuderande vid den lokala vuxenutbildningen. Då vi anser, att de som väljer en sådan studieform ej skall missgynnas, har vi reserverat oss i utskottet.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 Det innebär att endast färdvägens längd blir avgörande för om resetillägg skall utgå, då det s.k. fågelvägssystemet, som skapat svårbegripliga orättvisor, avskaffas. Jag skall be att få citera andra lagutskottets utlåtande på s. 12: »De gällande reglerna om resetillägg får i många fall egendomliga och godtyckliga konsekvenser.

Herr talman! Som framgår av utskottsutlåtandet råder praktiskt taget enighet om vuxenutbildningsreformens studiesociala sida som behandlats av andra lagutskottet. Det är endast på en punkt som några utskottsledamöter reserverat sig. På den punkten är skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas inställning i verkligheten mycket obetydlig. Detta torde också ha framgått av herr Jönssons i Ingemarsgården anförande. Frågan gäller om man skall ge studiebidrag vid den 1okala vuxenutbildningen. Den lokala vuxenutbildningen skall — därom är alla ense — tills vidare bedrivas i form av deltidskurser. Avsikten är alltså att de studerande skall bedriva studierna vid sidan av förvärvsarbete. Det är inte befogat att utge studiebidrag i sådana fall. Därom torde också alla vara ense. Nu kan det emellertid vid särskilt sällsynta tillfällen inträffa att en studerande samtidigt deltar i ett flertal deltidskurser och därmed fyller hela sin dag med studier. En sådan elev kan sägas bedriva studier på heltid. Reservanterna gör gällande att studiebidrag skall utgå i så dant fall, eftersom de som bedriver heltidsstudier vid de lokala riksrekryterande skolorna i Härnösand och Norrköping får studiebidrag. Jag ger i princip reservanterna rätt i detta resonemang. Utskottet avvisar inte heller tanken på att studiebidrag skall utgå i sådana här fall. Det finns emellertid visst skäl för att utskottet intar en något avvaktande hållning. Som jag tidigare sagt skall den lokala undervisningen bedrivas som deltidsundervisning. Det är endast på ett fåtal orter, kanske enbart i de tre största städerna, som det kommer att finnas möjligheter till sådana kombinationer av kurser som reservanterna tycks åsyfta. Det torde därför röra sig om ett mycket begränsat antal studerande som skulle komma i åtnjutande av detta studiestöd. Det är kanske diskutabelt om ett fåtal elever i de största städerna skall ges särskilda favörer. Enligt min mening är det riktigare att avvakta den fortsatta utbyggnaden av vuxenutbildningen. När undervisningen på det lokala planet reguljärt kan anordnas som heltidsundervisning bör studiebidrag självfallet ges. Det är också viktigt att man håller i minnet att den nuvarande reformen — vilket sagts många gånger tidigare i debatten — bara är ett första steg i fråga om vuxenutbildningsstödet. På detta område måste naturligtvis mer hända i framtiden. Departementschefen har också meddelat att det finns en särskild arbetsgrupp som sysslar med utformningen av det framtida studiesociala stödet. Under sådana omständigheter synes det riktigast att man avvaktar vad denna grupp kommer fram till innan man definitivt tar ställning i frågan. Detta kan vara så mycket mer befogat eftersom reservanternas förslag — såvitt jag förstår — innebär vissa författningsmässiga komplikationer. Det kan inte direkt infogas i det nuvarande systemet. Herr talman! Med dessa ord har jag velat belysa utskottsmajoritetens inställ ning. Den reform vi i dag skall stadfästa är ett steg i rätt riktning, ett — såvitt jag förstår — mycket betydelsefullt steg. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i andra lagutskottets utlåtande nr 45.

Herr talman! Jag vill först betona — liksom herr Fredriksson nyss — att meningsskiljaktigheterna om de studiesociala åtgärderna inte var stora i andra lagutskottet. Herr Fredriksson sade också att han i princip kunde ge reservanterna rätt. Jag tror att det är viktigt att vi betänker att vuxenutbildningen mycket snabbt kommer att utvidgas och få ett större antal elever. Jag berörde i mitt inledningsanförande vad detta kan leda till i form av investeringar på orter med riksrekryterande skolor.

Herr talman! Vid åtskilliga tillfällen har vi tidigare under åren diskuterat de studiefinansiella förhållandena för olika kategorier studerande, inte minst de korrespondensstuderande. Jag har för avsikt att i huvudsak uppehålla mig vid reservationen 4 till statsutskottets utlåtande nr 1i7, som behandlar just dessa förhållanden, och framföra några synpunkter i sammanhanget. De korrespondensstuderande är som också påpekats tidigare här i dag en grupp av heterogen karaktär i så måtto, att de studier som de bedriver är högst skiftande både till omfattning och innehåll. I reservationen 4 tas dessa frågor upp till granskning, och en lösning av dem krävs. I allmänhet är det tre dominerande avsnitt, som för dessa studerande är särskilt kostnadskrävande. Det är avgiften för deltagande i preparandkurser, det är tentamensavgifterna och den dryga kursavgiften. I propositionen om vuxenutbildningen har vissa förbättringar på det studiefinansiella området för korrespondensstuderande föreslagits, men dessa inskränker sig till utvidgningen av den riksrekryterande vuxenskolan i Norrköping. De korrespondenselever som där skall kunna beredas plats kommer att få en helt kostnadsfri undervisning, vilket vi självfallet hälsar med tillfredsställelse.

De kommer att utgå även nästa år, men därefter föreslås de bli avvecklade. Jag är medveten om att den ökade satsning på vuxenutbildning som kommit till stånd runt om i landet kan innebära en avlastning av korrespondensstudierna. Det är troligt att så kommer att ske, men detta är endast ett antagande. Under alla förhållanden kommer stora grupper av dessa människor att hamna i mycket sämre ekonomiskt läge än dem som lyckas bli intagna vid Norrköpingsskolan. Undervisning per korrespondens är för samhället ringa kostnadskrävande. Vi vet att undervisningsväsendet är hårt utnyttjat och att det måste ta tid innan vuxenutbildningen kommer i gång i avsedd omfattning. Jag tror att det vore klokt att stimulera de korrespondensstuderande på sätt som förordas i reservation 4. I denna yrkas att riksdagen måtte anvisa ett förslagsanslag på 500 000 kronor för bestridande av korrespondensstuderandes kostnader för preparandkurser och tentamina. Vidare hemställes om en utredning om ersättning till korrespondensstuderande, som ej är elever vid vuxenskolan i Norrköping. Det avser sålunda studerandes avgifter för brevkurser för sådana elever, som inte får plats vid skolan i Norrköping. Det ofta med fullt fog åberopade statsfinansiella läget kan knappast ha aktualitet i detta sammanhang, eftersom det inte kan röra sig om så stora årliga belopp. En utredning torde ganska snabbt kunna få fram ett förslag i ärendet, och jag har en känsla av att det självfallet inte kan röra sig om mer än en eller ett par miljoner kronor per år. Man undar då varför inte majoriteten i utskottet och avdelningen kan visa den generositet som reservanterna här föreslår. För många enskilda studerande, som via skattsedeln hjälpt till att bygga ut vårt skolväsende på så många områden, är den egna fortbildningen, i den mån den bedrivs via korrespondensundervisning, ekonomiskt mycket kännbar. Man tycker väl inte från majoritetens sida att gruppen är så liten att detta inte spelar någon roll. Ofta är det fråga om människor som i sin ungdom av olika skäl fått avstå från den vidare utbildning vartill de var lämpade och nu jämsides med förvärvsarbete och ansvar för familj kompletterar sina kunskaper utan att anstränga det reguljära undervisningsväsendet. Som jag tidigare påpekat kan inte alla beredas plats vid skolan i Norrköping, och rättvisekravet borde föranleda riksdagen att skyndsamt vidtaga de mått och steg som erfordras för att rätta till missförhållandena på detta område. Frö ken Olsson nämnde i sitt anförande att rättvisekravet inte är relevant i detta sammanhang.

Korrespondensstudier är ändå för många den enda möjligheten att kunna studera. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga reservationer som är fogade vid statsutskottets utlåtande nr 117.

På s. 10 står: »De som bedriver brevskolestudier vid skolan i Norrköping kan sägas bli jämställda med övriga vuxenstuderande i studiesocialt avseende.» Det är naturligtvis riktigt. Vidare står det: »Enligt utskotlets mening finns det emellertid goda skäl för att i framtiden förbättra det studiesociala stödet till brevskolestuderande.

Herr talman! Vi har mycket länge talat om behovet av en utökad och väl organiserad vuxenutbildning. Som fröken Olsson sade har vi med otålighet väntat på en proposition i ärendet.

Också de som i dag är unga och kan utnyttja redan beslutade reformer i fråga om ungdomsutbildningen har intresse av att vuxenutbildningen byggs ut. Den frihet i studievalet som är en grundläggande princip för ungdomsutbildningen blir av mindre värde, om den inte förenas med möjligheten att genom förnyat val senare i livet ändra utbildningens inriktning. Likaså kommer det även för dessa kategorier att föreligga behov av vidareutbildning som ett led i anpassningen till en föränderlig arbetsmarknad. Behovet av en reform på vuxenutbildningens område är alltså mycket väl dokumenterad. En sådan reform har också redan länge ställts i utsikt. Det är flera år sedan ecklesiastikministern lovade att, sedan vissa förarbeten slutförts, göra »ett stort utspel» på vuxenutbildningsområdet. Vi har fått veta att nästa stora skolreform skulle gälla vuxenutbildningen. Nu har vi fått den länge väntade propositionen, men tyvärr blev det inte något särskilt stort utspel, och någon stor reform är det inte fråga om. Redan propositionens rubrik vittnar om detta; i den talas det om vissa åtgärder inom vuxenutbildningens område m.m. Utskottet anknyter till detta och konstaterar att förslagen i propositionen inte spänner över hela fältet men representerar en viktig etapp på vägen. Det är väl så vi får se på det framlagda förslaget. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att vi kommit eit stycke många värdefulla ingredienser och en hel del förslag som innebär betydande förbättringar för de vuxenstuderande. Ändå är det omöjligt att dölja att den framlagda propositionen också medför besvikelse. Det blev inte, som jag sade, det stora utspel som vi hade hoppats på, och stora områden av vuxenutbildningens vida fält förblir alltfort orörda. Propositionens begränsning till att i huvudsak gälla förgymnasial och gymnasial utbildning innebär att övrig vuxenutbildning inte blivit närmare behandlad. Det återstår således mycket att göra på vuxenutbildningens område. Enligt min mening — jag ansluter mig därvid till tidigare talare — står därför behovet av en samlad översyn av hela vuxenutbildningen kvar.

Enligt utskottets mening är det välbetänkt att myndigheter och organ inom utbildningsområdet har uppmärksamheten riktad framåt mot en ytterligare utveckling av vuxenutbildningen. Jag delar denna uppfattning, men det är lika angeläget att de beslutande instanserna, regering och riksdag, har uppmärksamheten riktad framåt och genom en parlamentarisk utredning förbereder ytterligare åtgärder på detta stora område. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Vid det här laget har det mesta blivit sagt i detta ärende. Jag kan för min del ansluta mig till vad herr Källstad tidigare har yttrat, men det finns ändå tre delproblem som jag ytterligare vill beröra något. Det första är gränsdragningsfrågan mellan det fria folkbildningsarbetet och den reguljära vuxenutbildningen. Däri inbegriper jag också yrkesskolans deltidskurser för vuxna. Utskottet har haft att behandla vissa motioner gällande utbildning på det husliga området och har klart sagt ifrån, att denna utbildning i stor utsträckning bör anses vara yrkesutbildning för personer med arbete inom hemmet och alltså höra hemma inom yrkesskolans verksamhetsområde. Jag är mycket tillfredsställd över att detta är sagt och att utskottet har kunnat ena sig om den skrivningen. Propositionen är enligt vår mening något oklar på denna punkt och talar om att kurser inom den lokala vuxenutbildningen ej bör anordnas inom vissa ämnen som införts på fackskolans läroplan. Genom utskottets uttalande och under förutsättning att riksdagen följer utskottet, bör det stå klart att ecklesiastikministerns uttalande ej skall gälla utbildningen på det husliga området. Jag är angelägen om att understryka detta. Någon möjlighet till missförstånd i detta fall får inte föreligga. I övrigt anser jag att gränsdragningsfrågorna bör ytterligare utredas. Vad som i det sammanhanget är angeläget är att få till stånd ett väl fungerande samarbete mellan de berörda parter, som är engagerade i vuxenutbildningen.

Det finns ingen borgen för att skolstyrelserna har eller får en sådan sammansättning att detta blir möjligt. Därför föreligger enligt min mening ett stort behov av dylika samarbetsnämnder.

Genom ett sådant samarbete kan vi få en riktig planering och en effektivt fungerande vuxenutbildning. Även på länsplanet torde behov av samarbetsnämnder komma att föreligga, men jag är medveten om att behovet där inte är lika markerat. Den andra fråga jag ville beröra är minimiantalet aktiva studerande för att få anordna ämneskurs och antalet aktiva studerande för delning av ämnesgrupp. Utredningarna föreslår att ämneskurs skall kunna anordnas med lägst åtta deltagare vid kursens start. Departementschefen har ansett att ett något högre minimiantal inte bör väcka betänkligheter och föreslagit ett genomsnittligt antal av lägst 12 för upprättande av kurs. Självfallet kommer denna bestämmelse, detta relativt höga tal, att lägga hinder i vägen för en väl utbyggd vuxenundervisning på många orter, särskilt givetvis inom glesbygderna. I vissa fall kan man välja att gå över till studiecirkelverksamhet då det, som alla vet, räcker med fem deltagare, men då blir det under helt andra förutsättningar och med ett helt annat statsbidrag. Jag tror att det hade varit riktigt att på denna punkt biträda folkpartiets motion, enligt vilken man ville ge Kungl. Maj:t eller den Kungl. Maj:t förordnar möjlighet att med hänsyn till glesbygdernas förhållanden sänka minimitalet till lägst åtta. Jag hoppas att det slutliga resultatet av dagens förhandlingar i detta ärende inte skall binda ecklesiastikministern alltför mycket på denna punkt, utan att han skall ha möjlighet att vara generös med undantag, när det gäller just detta minimital. Det höga talet 35 för delning av grupp kommer säkerligen att få negativ verkan på studieresultatet i vuxenundervisningen. Grupper av den storleksordningen vållar läraren stort bekymmer i den vanliga ungdomsutbildningen, där man ändå har ett relativt homogent elevmaterial. I de grupper det gäller med det blandade elevmaterial som det härvidlag måste bli fråga om och där var och en är i behov av särskild handledning, måste svårigheterna bli ännu större. Uppgiften kommer, såvitt jag kan bedöma, att bli utomordentligt svår — jag skulle nästan vilja säga övermänsklig. Förslaget innebär också en betydande försämring mot vad som för närvarande. gäller inom kvällsgymnasierna, där delning får ske vid ett elevantal av 26. I folkpartimotionen föreslås att maximiantalet fastställes till 30, vilket får betraktas som en medelväg. Enligt min mening är det angeläget att en sådan sänkning kommer till stånd, och jag yrkar bifall till motionen på den punkten, som av utskottet upptas under mom. 21. Den tredje frågan, som jag ville något beröra, är de korrespondensstuderandes ställning. Den frågan har behandlats tidigare här mycket utförligt senast av herr Elmstedt, och jag skulle kunna ansluta mig till vad han har sagt och själv avstå från att yttra mig i frågan. Emellertid är det enligt min mening en stor fråga, inte minst därför att det är en rättvisefråga. De korrespondensstuderande som får förmånen av att bli inskrivna vid vuxengynminasiet i Norrköping kommer att få fri undervisning, fria preparandkurser samt tentamensavgifterna betalda, men hur går det för alla dem som inte kommer med där? De får inte några som helst förbättringar. De får inte ens behålla de utomordentligt små förmåner de har, utan även de förmånerna skall tas ifrån dem. Kungl. Maj:t föreslår nämligen att systemet med brevskolestipendier avvecklas om något år. Det är inte att förvåna, om många finner ett sådant förslag upprörande. Det gäller bl.a. folk som bor illa till men som har korrespondensstudier som en möjlig utväg. Det gäller sådana som av andra skäl — arbetsförhållanden, familjehänsyn 0. S. Vv. — är förhindrade att delta i annan undervisning och därför behöver välja denna väg. Det är i mycket stor utsträckning sådana vuxenstuderande som behöver undervisningsformer, som gör dem oberoende av fasta studietider och resor till och från lektionerna. De måste ha möjlighet att på egen hand koncentrera sig på studierna de kvällar de har till sitt förfogande. För alla dessa är korrespondensstudierna en naturlig och effektiv väg. Brevundervisningen är därjämte föga kostnadskrävande för samhället och det borde därför vara angeläget att understödja denna undervisning i större utsträckning än vad som föreslås i Kungl. Maj:ts proposition. I en av de reservationer som är fogad till utskottsutlåtandet, reservationen nr 4, tillstyrks motionsförslag om att ersättning skall utgå till korrespondensstuderande för avgifter för deltagande i preparandkurser och för avläggande av tentamina. Därjämte begärs att riksdagen i anledning av motionsförslag i skrivelse till Kungl. Maj:t skall »hemställa om utredning om ersättning till korrespondensstuderande, som ej är elever vid statens skola för vuxna i Norrköping, för deras utgifter för sådan undervisning som ej utgöres av preparandkurs». I reservationen i fråga hemställs Jag ber att få yrka bifall till denna reservation liksom också till reservationerna 2 och 3.

Undersökningar i flera länder visar att effekten av ett givet investeringsbelopp på det samhällsekonomiska området kan vara tre till fyra gånger större om det placeras i utbildning än om det placeras i fast kapital. Detta är ett förhållande som vi inte bör glömma bort, när vi går att besluta i den här frågan.

Herr talman! Talet om att ett minimiantal på 12 särskilt skulle gå ut över glesbygderna måste vila på ett missförstånd. Vuxenutbildningen skall huvudsakligen äga rum på gymnasieorterna. Inget gymnasium ligger i glesbygd utan i tätorter och t.o.m. i ganska stora sådana. Däremot omfattar många gymnasieregioner en mycket stor glesbygd, och det kan naturligtvis vara svårt för invånarna där att ta sig fram till gymnasieorten, men kan de göra detta finns alltså elevunderlaget på själva gymnasieorten, och då spelar det ingen roll, om de som kommer från själva glesbygderna är fler eller färre. Men många av dem kommer naturligtvis inte att på grund av avståndet kunna utnyttja gymnasiet inom den region de tillhör. Det är ju just för dessa glesbygdsinvånare som korrespondensskolan är tänkt. När det gäller frågan om maximiantalet, d. v. s. frågan huruvida grupperna skall bestå av 30 eller 35 elever, måste vi ta hänsyn till att det i denna undervisning är mycket viktigt med en hård ransonering av lärarkrafterna; det är väl i fråga om lärarna som vi kommer att få de egentliga flaskhalsarna i denna utbildning. Som det redan tidigare i debatten framhållits, måste vi tyvärr i denna utbildning räkna med ett ganska stort bortfall av elever, och vi får därför inte göra grupperna för små från början. Det blir också i denna utbildning i stor utsträckning fråga om självstudier. Större delen av studierna kommer att skötas enskilt eller i form av grupparbete. Lärarens undervisning blir mer föreläsningsmässig, och då kan han ha hur många elever som helst. Han skall dessutom ge en viss personlig handledning och studierådgivning. Han bör hinna med ganska många elever, eftersom studierna till så stor del kommer att bedrivas enskilt eller i grupp. Att det är möjligt att ha lägre maximiantal i de vanliga skolorna beror på att dessa har många hundra elever, varigenom det blir möjligt att genom delning komma ganska nära maximitalet. Vid vuxengymnasierna blir det i regel inte fråga om mer än en eller högst två grupper i varje ämne. Det betyder att man mycket sällan uppnår maximiantalet. Oftast blir det en mindre grupp eller — på de stora orterna — kanske två grupper med exempelvis 20 elever i varje grupp. Det kommer säkerligen att visa sig att grupper på 35 elever i praktiken blir rena undantaget.

Herr talman! När jag anser att det föreslagna maximitalet kommer att utgöra ett hinder för anordnande av vux enutbildning på många orter och fröken Olsson anser motsatsen, så rör vi OSS båda med antaganden — det är jag medveten cm. Det återstår att se hur det kommer att bli i praktiken. Men, fröken Olsson, utredningsförslagen om att maximitalet bör sänkas till åtta, får väl ändå anses vara ganska väl underbyggda, eftersom utredningarna studerat dessa frågor mycket noga. För min del anser jag inte alls att det bygger på något missförstånd, när man säger, att det av utskottet föreslagna maximitalet blir till hinder för undervisningen. Min personliga erfarenhet säger alldeles bestämt, att detta maximital på många håll kommer att utgöra ett mycket stort hinder. Fröken Olsson säger vidare, att det blir nödvändigt att mycket hårt ransonera lärarkrafterna. Jag tror inte att tillgången på lärare kommer att bli det stora bekymret på de mindre orterna. Det finns folk, som vill tjänstgöra på kvällarna och som gärna kommer att pröva uppgiften att undervisa vuxna. Det skälet tycker jag alltså inte väger tungt i detta sammanhang. Fröken Olsson sade även att man måste räkna med ett stort elevbortfall. Men man får väl ändå förutsätta, fröken Olsson, att de vuxna som börjar studera har en mycket stark motivation för sina studier. Därför tror jag att bortfallet kommer att bli relativt begränsat. Slutligen påstod fröken Olsson att man vid de kurser det här gäller mycket sällan kommer att uppnå maximitalet. Om det är riktigt, betyder det också att en sänkning av maximitalet kommer att medföra mycket små kostnadsökningar, som vi utan vidare kommer att orka med. Då kan jag inte inse, att det finns några skäl att bibehålla så oformliga grupper, att undervisningen i utomordentligt hög grad försvåras med påföljd att resultaten kommer att bli därefter.

Herr talman! Som herr Westberg sade tror vi på ömse sidor; ingen av oss vet hur förslagen kommer att slå i praktiken. Men det är ju ett skäl som talar för att vi bör avvakta och låta det gå ett par år, så att vi ser vilka olägenheter som uppstår med de förslag som nu föreligger. Om de blir stora får vi ändra på bestämmelserna, så att vi får bort de värsta olägenheterna. Dessutom finns alltid dispensmöjligheten. Om det på en ort råder alldeles speciella förhållanden, går det att söka dispens med motiveringen att det finns särskilda problem på orten. Gruppstorleken tror jag inte kommer att gälla vissa bygder utan i stället vissa ämnen, som bara ett fåtal elever vill studera. Därför anser jag att man av kostnadsskäl inte bör låta grupperna bli för små. Gäller det sådana udda ämnen, som de flesta studerande på orten inte är intresserade av, får man hänvisa dem som vill studera ifrågavarande ämnen antingen till korrespondensundervisning eller till studieförbunden, som alltid har möjligheter att ordna kurser, även längre fortsättningskurser. För att slippa återkomma i talarstolen vill jag sedan också nämna om en sak som rör andra lagutskottets utlåtande nr 45. Där föreslås en viss uppmjukning av bestämmelserna rörande reseavstånd, som naturligtvis kommer att medföra en viss kostnadsökning. Statsutskottet har lämnat departementschefens anslagsberäkningar utan anmärkningar i det fallet. Det betyder nu inte så mycket, ty dels gäller det ett förslagsanslag och dels kan det sannolikt bara bli fråga om en eller annan procent. Men för att inga missförstånd skall uppstå vill jag säga ifrån att statsutskottet naturligtvis förutsätter att de ändrade bestämmelser om resetillägg, som blir en följd av ett bifall till andra lagutskottets hemställan, får bestridas ur förslagsanslaget till studiebidrag m.m.
Herr talman! Först en rent parente tisk upplysning. Det beslut som fröken Olsson hänmwvisade till tror jag kommer att kosta ungefär 8 miljoner kronor. Jag säger det bara som en ytterligare upplysning till kammarens ärade ledamöter. Under det senaste decenniet har nära nog varje år nya omdanande reformer genomförts på <utbildningspolitikens område. Drivkraften i det arbetet har, som redan skolkommissionen på sin tid uttryckte det, varit att bana väg för en demokratisering av skola och uppfostran. Den tiden är inte alltför avlägsen då inte ens en av tio ungdomar kunde vinna inträde i en gymnasieskola. Inom några få år kommer åtta å nio ungdomar av tio att få gymnasial utbildning. Denna starka utveckling, påskyndad av bl.a. det studiesociala stödet och skolreformerna, har samtidigt skapat ett utbildningsmedvetande av tidigare oanade mått inom hela vår befolkning. Det har tagit sig uttryck i växande önskemål om insatser även för de vuxna. I det svenska utbildningssamhället har tusentals människor aldrig fått pröva hur långt den egna förmågan i studieavseende räcker, aldrig fått pröva den väg som leder till ökade kunskaper — med alla de möjligheter detta innebär av stimulans och berikande upplevelser. I den proposition som nu behandlas i kammaren har jag strukit under rättviseargumentationen, att samhället bör känna skyldighet att så långt resurserna tillåter bereda vuxna tillfälle till en utbildning som av olika skäl förmenats dem i yngre år. Det är ett fullföljande av en demokratisk utbildningspolitik det här gäller. Som jag konstaterat i propositionen har vuxenutbildningen blivit ett samlingsbegrepp — kanske till och med i vissa fall ett modeord — som kommit att inbegripa utbildningsoch bildningsverksamheten i oerhört många olika former och med skilda mål. Samhället har emellertid i första hand in riktat sitt engagemang mot arbetsmarknadsutbildningen, folkbildningen och den utbildning som svarar mot ungdomsskolans kursplaner. Förslagen i propositionen knyter också an till dessa tre områden. I borgerliga motioner och inte minst presskommentarer har man gjort gällande att det stora greppet på vuxenutbildningen saknas, att det behövs nya, allomfattande utredningar och detaljerade ändringsförslag, och specifika utredningskrav har förts fram. Jag vill, herr talman, ändå se det som ett gott betyg åt hållfastheten i regeringens förslag att det av denna störtskur av borgerliga ändringsförslag blivit endast fyra reservationer. Det påminner nästan alltför påtagligt om kostymen som inte ens blev en tumwvante, som det står i sagan. Den proposition som vi nu behandlar går asvsevärt längre än utredningsmaterialet. Jag vill påpeka detta eftersom vissa talare här i kammaren har påstått motsatsen. Samhället föreslås ta på sig ansvaret att förmedla undervisning i långt högre grad än tidigare och att dessutom ställa en organisation för muntlig undervisning till förfogande. Jag har i det sammanhanget framhållit betydelsen av att erfarenheterna och resurserna inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, inom studiecirklar och folkhögskolor tillvaratas. Vi skall dessutom undersöka förutsättningarna för skapande av ett studiefinansieringssystem, som möjliggör för vuxna att utan alltför stora ekonomiska bekymmer ägna sig åt studier. Den stora vuxenutbildningsreformen är naturligtvis förknippad med möjligheten till studiesocialt stöd. För egen del väntar jag med stort intresse på vad Landsorganisationens utredningsarbete kommer att innebära på den punkten, och jag är övertygad om att man även inom andra näringsorganisationer är sysselsatt med samma fråga.

Jag kan förstå att de borgerliga utskottsledamöterna haft svårt att finna uttryck för sin lust att kritisera regeringen. Jag är naturligtvis glad åt detta, och det är inte fråga om någon anmärkning från min sida. Man har dock ansett sig finna ett uttryck för kritik i önskemål om en ny, stor utredning. Jag är inte särskilt imponerad av ifrågavarande reservationer, och jag vill säga att efter den trumeld som i borgerlig press har riktats mot propositionen för att den var ofullbordad, halvdan, småskuren o. s. v. hedrar det verkligen de borgerliga reservanterna i utskottet att de har sett nyktert på denna fråga. De har då hamnat i den situationen att de till varje pris måste tillkännage en skiljaktig uppfattning, och det har de gjort. bl.a. genom att begära ytterligare utredningar. Jag vill stryka under vad utskottsmajoriteten anför, nämligen att den närmaste framtiden bör bli en verkställighetsperiod där nya initiativ också kan aktualiseras på grund av vunna erfarenheter. För det vidare planeringsarbetet bör också utbildningsmyndigheterna skaffa sig kunskap om den utbildning som ligger något vid sidan av den verksamhet som propositionen i första hand handlar om. Att nu tillsätta en övergripande och allomfattande utredning, som på nytt bl.a. skall behandla de konkreta förslag riksdagen i dag tar ställning till, skulle verka hämmande på utvecklingen inom vuxenutbildningsområdet.

Det sades under debatten i medkammaren och har kanske också sagts här att det inte är fråga om att förhindra någonting — man skall endast utreda vad man skall göra härnäst. Jag anser emellertid att vi har tillräckligt med utredningar för att kunna ta ytterligare steg. Vad vi däremot inte har kunnat mobilisera är de miljoner — förmodligen hundratals — som skulle behövas för att på vuxenfronten lösa de studiesociala problemen. Det behöver man inte så särskilt ingående utredningar för att förstå.

Här är det fråga om att ge de vuxna en chans att skaffa sig vad vi kallar gymnasial och postgymnasial utbildning — det gäller det rättvisekravet, den demokratiska aspekten, solidariteten mellan generationerna. Är det den andra aspekten man åsyftat med den stora utredningen, är det verkligen en fråga på mycket lång sikt? Varje utbildning av samhällets aktiviteter måste naturligtvis analyseras med hänsyn till de krav på insatser i form av arbetskraft och pengar som åtgärderna för med sig, Det är speciellt nödvändigt på utbildningsområdet mot bakgrund av de många åtaganden vi har och rådande arbetskraftsläge. Om regeringen hade nöjt sig med att förverkliga utredningarnas förslag, hade detta varit möjligt genom en utbyggnad av invanda studieformer inom vuxenundervisningen. Men om målet sätts högre, vilket jag gjort i propositionen, så att man på ett avgörande sätt vill förbättra de vuxnas tillgång till studier och utbildning, måste studieformer användas som reducerar behovet av pedagogiskt utbildad arbetskraft. Men det är också nödvändigt att även för ungdomsutbildningens del genomföra ett rationaliseringsarbete som kan begränsa behovet av personaltillskott. I första hand blir det fråga om att i ökad utsträckning utnyttja radio och TV i utbildningsväsendet. Det är verkligen tillfredsställande att de framtida ansträngningarna på detta område kan ha som utgångspunkt ett ställningstagande av ett enhälligt utskott. Den kommitté som jag tillkallat i början av detta år kommer, som utskottet mycket riktigt anfört, att genom arten och omfattningen av sitt uppdrag få en central ställning i det närmast förestående arbetet. Kommitténs arbete omfattar hela det frivilliga utbildningsområdet. En av kommitténs första uppgifter är att ge sig i kast med att förverkliga beslutet från 1965 om etermediernas utnyttjande vid den nya tekniska högskolan i Linköping. De kurser som skall produceras för denna högskola skall som jag också framhållit i propositionen men som tydligen inte uppmärksammats, utnyttjas även inom andra delar av utbildningsväsendet. I kommitténs uppdrag ligger självfallet också att pröva uppslag om andra kurser och därmed söka sig fram till lämpliga kombinationer. Jag kan på den punkten inte förstå den borgerliga reservationen. Det är helt enkelt meningslöst, ett spegelfäkteri om jag får använda det uttrycket, att kräva utvidgning av ett utredningsuppdrag som redan innehåller det man önskar och bryta ut det akademiska utbildningsområdet ur kommitténs uppdrag. Det är verkligen att försvåra en samlande överblick över vuxenutbildningens utbyggnad. För att ytterligare belysa vad jag har sagt är jag beredd att i ett kort inlägg, herr talman, läsa innantill ur direktiven för kommittén, om någon tvivlar på riktigheten av vad jag sagt. Jag vill samtidigt framhålla, bl.a. mot bakgrund av erfarenheterna från statskunskapskursen, att vuxenutbildningsreformen inte får bli en reform som huvudsakligen tillgodoser de redan utbildades önskemål. Den skall nå ut till en bred allmänhet och, det krävs att programmen i första hand görs för den gymnasiala och förgymnasiala nivån. Regeringen har också försäkrat sig om att resurser för inspelningsverksamheten finns tillgängliga. Avtal har träffats om övertagande av en professionell TV-studio. Det innebär att en produktion kan komma i gång utan långt utdragen planering med intrimmad utrustning och erfaren personal. Den utökade radiooch TV-undervisningen ställer naturligtvis också krav på distributionsresurser, och som ansvarig i regeringen för utbildningssektorn kan jag i detta sammanhang inte nog understryka hur väsentligt det är att riksdagsmajoriteten förra året avvisade förslagen om kommersiell radio och television. De ytterligare sändningsmöjligheter som står till buds kan, till skillnad från i andra länder, disponeras utan att vi finner kanalerna inmutade av kommersiella radiooch TV stationer. Radio och television har under lång tid erbjudit skolväsendet ett aktuellt och stimulerande stoff. Det är ingenting nytt i och för sig. När programverksamheten nu skall övergå till att bli en del av själva undervisningssystemet och ett medel för rationalisering är det självklart att samhället tar över det direkta ansvaret för utbildningsprogrammen. Nya utbildningsaktiviteter, som inte kan fogas in i Sveriges Radios ansvarsområde, kommer att aktualiseras. På klarare sätt än tidigare krävs ut bildningsmyndigheternas insyn och direkta styrning av programverksamhetens innehåll, vilket kanske kan glädja några av kammarens ledamöter. Jag kan därför inte dela de borgerligas synpunkter, vare sig dessa tar sig uttryck i krav på styrning från t.ex. näringslivet eller önskemål om ett fristående radiooch TV-bolag. Den statliga kommittén har fått en sådan sammansättning att därigenom bör garanteras ett gott samarbete mellan utbildningsmyndigheter och studieförbund å ena sidan och Sveriges Radio å den andra. Jag vill också med några ord dröja vid den organisation som skall förmedla utbildningen. Ungdomsutbildningens resurser skall tas i anspråk för den l1okala vuxenutbildningen. Den kommande förstärkningen av statsbidragsgivningen innebär sannolikt en kraftig stimulans för kommunerna att engagera sig inom denna del av utbildningsväsendet. I den allmänna debatten har överraskande nog frågan om arbetsfördelningen mellan yrkesskolor och studieförbund blivit den stora frågan inom den lokala vuxenutbildningen, och flera talare har också i dag berört detta. Jag vill betona att avsikten varit att, för att citera utskottets uttalande, »åstadkomma en så entydig gränsdragning som möjligt» och därmed också undvika de spänningar som i vissa fall råder mellan olika anordnare av utbildning. Det har varit så mycket lättare att föreslå denna åtgärd som jag är klart övertygad om att kvaliteten i den verksamhet som utövas av studieförbunden är tillfredsställande. även om utskottets skrivning synes innebära en viss uppmjukning av propositionen räknar jag med att det på detta område skall vara möjligt att åstadkomma rimliga och klara förhållanden. Propositionen innehåller också ett utspel om den riksrekryterande utbildningen — jag tänker på skolan i Norrköping — vilket innebär att där skall kunna tas in personer som vill studera enbart på korrespondens. Det är ett stort steg framåt som därigenom tas om riksdagen följer propositionen och förverkligar gymnasieutredningens enhälliga förslag. I stället för att ge bidrag till kursavgifterna till något hundratal brevskolestuderande tas i ett enda slag ett tusental studerande in. Detta är inte — som herr Westberg nyss sade från denna talarstol — upprörande. Ingen mister något. I stället för att ett hundratal personer i dag har möjlighet att få brevskolestipendier kommer i morgon ett tusental personer i ett slag att kunna få sina studiekostnader betalda. Man berövar inte någon enskild person något, därför att denne just nu läser vid t.ex. Hermods-NKI, utan den grupp av människor herr Westberg tänkte på — med all rätt — kommer att återfinnas bland eleverna vid läroverket i Norrköping. Det är alltså inte fråga om någon orättvisa. Det är ett nytt system som införs, ett effektivare system, ingenting annat. Jag vill också erinra om — det är ganska intressant — att flera statliga utredningar under årens lopp alltifrån Bagges skolutredning till gymnasieutredningen brottats med problemet om statens insatser på brevskoleområdet. Ingen utredning har ansett sig kunna lägga fram det förslag som de borgerliga motionsledes har gjort till sitt. Det präglas av tankegångar, vilka helt strider mot riktlinjerna för den hittills förda utbildningspolitiken, nämligen att göra rätten att få utbildningskostnader betalda av statsmedel beroende av avlagd tentamen. Det vore verkligen en ny princip för utbildningsstöd: endast de framgångsrika skall premieras. Reservanterna verkar också att ha insett detta. De har varit ovanligt kloka på alla tänkbara punkter genom att inte tillstyrka de egna partimotionernas krav. Men detta är ju en pikant situation. I likhet med utskottsmajoriteten vill jag också framhålla att det inte är nå gon principiell skillnad mellan en begränsad intagning i skolan för vuxna i Norrköping och en begränsad intagning i andra statliga och kommunala skolor. De som inte får plats i de senare kompenseras inte ekonomiskt, om de på egen hand söker sig till privatskolor. I den mån de ekonomiska möjligheterna finns och erfarenheterna av verksamheten blir goda bör intagningen vid vuxenskolan kunna öka utöver det i propositionen nämnda antalet. Jag vill slutligen än en gång framhålla att regeringen verkligen inte betraktar de nu framlagda förslagen som den slutgiltiga lösningen inom vuxenutbildningens område. Den kommande perioden bör i stället bli en experimentens och de praktiska försökens tid, där det inte minst krävs en uppslagsrik verksamhet bland dem som lokalt skall svara för utbildningen. Det bör vara lättare att få till stånd detta nu när såväl studiecirklar och folkhögskolor som kommunala skolor är ekonomiskt stärkta och när de kan stödjas av en av samhället styrd utbildningsradio och utbildningstelevision. För samhället bör de ökade insatserna kunna leda till en stegrad materielproduktion, för den enskilde till en ökad handlingsfrihet. Med institutionella resurser och studiefinansieringsmöjligheter till den enskildes förfogande börjar vi förverkliga visionen om att vidga friheten i studievalet för de unga till en frihet i arbetslivet för de vuxna.

Herr talman! Man får väl liksom bestämma sig för om den proposition som vi nu skall antaga är en stor reform eller om den bara är en etapp på vägen. I utskottsutlåtandet har det sagts att det är en etapp, och i propositionen talas om att det är ett steg i utvecklingen på vuxenutbildningens område. Samtidigt har det emellertid gjorts uttalanden som gått ut på att det är fråga om en verkligt stor reform. Nu har ecklesiastikministern sagt att han inte är vidare imponerad av reservationerna. Det är bara fyra reservationer, säger han. Han uttrycker en viss glädje över detta men samtidigt är han förvånad över den störtskur av ändringsförslag som kommit från oppositionens håll — tidigare kanske utanför detta hus. Men det är inte heller så mycket att reservera sig mot, ty den proposition det här är fråga om gäller enbart en del av hela det stora vuxenutbildningsområdet. Det gäller den gymnasiala och den förgymnasiala nivån. Vi reservanter har i vår första reservation riktat in oss också på steg nummer två; vi vill se alltsammans i ett enda stort sammanhang. Därför uttalar vi oss för behovet av att en parlamentariskt sammansatt utredning med representanter för näringslivet och för organisationsväsendet får till uppgift att utreda hur en vidgad vuxenutbildning bör organiseras och finansieras. Det gäller alltså att redan på detta stadium ta sikte på den vuxenutbildning som många i vårt land har behov av, den som ligger på akademisk nivå, den som berör näringslivet, yrkesområdena, industri och hantverk, servicenäringarnas område, de vuxenstuderandes speciella studiesituation, utbildningens bakgrund 0. s. v. Som jag tidigare i dag har nämnt finns också en socialdemokratisk motion som tar sikte på en systematisk analys och kartläggning, vilket i hög grad ligger i linje med vad reservanterna i reservationen 1 har uttalat sig för. Det betyder alltså att vi vill se längre. Beträffande den akademiska utbildningen har vi framfört olika förslag som nu tills vidare har lagts på is; jag tänker på radioutredningens förslag om kurser i pedagogik och fysik, som stötts av universitetskanslersämbetet, samt förslag om kurser i företagsekonomi. Det är detta steg som vi redan nu bör ta sikte på. Därför menar vi att det är av behovet påkallat att få den utredning som påyrkas i reservationen 1.

Herr talman! Ecklesiastikministern underströk, att han i sin proposition har arbetat mycket med rättviseargumentationen. Detta är riktigt, vad gäller den synpunkten, att vuxna skall kunna få utbildning på samma sätt och i samma utsträckning som ungdomar. Men jag tycker att han både i propositionen och nu i sitt anförande har lämnat denna rättviseargumentation, när det gäller de brevskolestuderande, som inte studerar vid det brevskoleinstitut som är knutet till skolan i Norrköping. Det är riktigt, att ingen elev mister något, ty ingen har förut haft något. Men räcker brevskolan i Norrköping? Om den inte gör det, blir onekligen en mängd brevskoleelever illa ställda. Givetvis måste man uppställa vissa allmänna villkor för att vederbörande skall få idka sådana studier. Vi har statsunderstödda läroanstalter på gymnasial nivå. Man skulle kunna tänka sig att Hermods-NKI, för att nämna ett av instituten, på något sätt skulle kunna parallellställas med dem. Ecklesiastikministern sade vidare, att av de många ändringsförslagen blev det bara fyra reservationer. För det första är dessa reservationer ett koncentrat av en rad yrkanden; för det andra finns åtskilliga förtydliganden i utskottets skrivning, föranledda av motioner; för det tredje finns flera sammanskrivningar i kompromissens tecken, som innebär att hänsyn har tagits även till motionärernas synpunkter. Om ecklesiastikministern tror, att han har gått helt oskadd ur ekluten, har han fel. Redan utskottsutlåtandet är bättre än propositionen. Vinner reservationerna gehör i kammaren — vilket man kan våga hoppas — blir vuxenutbildningsreformen ännu bättre på sikt. Även jag har läst direktiven för de sju sakkunniga beträffande försöksverksamheten i radio-TV, och jag måste fråga mig, om där finns någon speciell betoning på produktionen av undervisningsprogram på akademisk nivå och om näringslivet är så representerat bland de sakkunniga, som vi har krävt i våra motioner.
Herr talman! Jag kände inte riktigt igen ecklesiastikministern när han nyss talade. Jag tyckte att han uttryckte sig hårdare än han brukar göra. Anledningen därtill kanske är att hans proposition har utsatts för ganska hårdhänt bedömning. Jag har för min del inte anledning att ta åt mig av hans argumentation och bemöta kritiken. Jag har betraktat denna proposition som en etapp på vägen mot en fullt utbyggd vuxenutbildning. Men det kan nog vara befogat att i detta sammanhang säga att »verket må prisa mästaren». Jag tror att det är bäst så, när det gäller vuxenskolan. Det har varit svårt att få plats för kritik mot regeringen, säger ecklesiastikministern. Det har inte varit fråga om att kritisera, utan vi har sökt att på viktiga punkter förbättra propositionen. I vårt arbete i avdelningen har vi resonerat mycket om hur detta förslag kommer att verka i praktiken, och det är enligt min mening ingen felaktig utgångspunkt. Syftar den nya utredningen möjligen till en ny arbetsmarknadspolitik? frågar statsrådet. Ja, varför inte? Vi kan inte bara hålla på att utbilda människor på det gymnasiala planet. Det behövs utbildning också på andra områden.
Herr talman! Det fruktansvärda hot jag uttalade, att jag skulle läsa innantill ur direktiven, har inte haft någon verkan, i varje fall inte på herr Nordstrandh. Nu måste jag alltså göra en uppläsning, herr talman. Det står: »Beträffande den postgymnasiala undervisningen föreligger behov av bandade tvlektioner för den nya tekniska högskolan i Linköping. Dessa lektioner bör utformas så att de skall kunna komma till användning i utbildningsväsendet i övrigt i största möjliga omfattning. Vidare bör erinras om att på denna utbildningsnivå viss erfarenhet redan vunnits av radio-tv genom bl.a. statskunskapskursen i radio och användningen av denna kurs i form av bandade program vid Stockholms universitet. Det är angeläget att fortsätta försöken med radiooch tv-undervisning inom de samhällsvetenskapliga fakulteterna i den mån rationaliseringsresultat därigenom kan uppnås.» Detta torde, herr talman, vara alldeles klart. För herr Mattsson vill jag bara påpeka att vi inte heller skall förglömma att vi — hoppas jag — till nästa års riksdag har att vänta en proposition om yrkesutbildningen. =: Yrkesutbildningsberedningen är ju inte klar med sitt slutbetänkande, och mycket av det som här förespeglar - vuxenutbildningsdebattörerna kommer, föreställer jag mig, att dyka upp i det sammanhanget som reguljär yrkesutbildning.
Herr talman! Jag är inte klärvoajant, men jag visste ändå, att det var detta stycke som skulle läsas upp bland många andra direktiv i detta sammanhang. Vad jag har velat framhålla är, att det har blivit för litet av denna sak, sedd i sitt sammanhang, om man går igenom hela direktivskrivningen. Jag vill understryka, att vi inte i första hand har begärt en ny kommitté utan en vidgning av kommitténs uppdrag eller möjligen tillkallandet av särskilda utredningsmän, dock icke så många som sju, som det rör sig om i den kommitté som nu arbetar. Jag ställde också en annan fråga, nämligen om sammansättningen av denna kommitté och näringslivets representation i den. Inget svar! Till sist undrar jag, i anslutning till vad vi tidigare diskuterade, om det är oundgängligen nödvändigt, att ett enskilt radiooch TV-bolag — om vi fullföljer den tanken — på något sätt skulle försämra produktionen av studiematerial. Vi bedömer tvärtom saken så, att man genom konkurrens skulle kunna åstadkomma ännu bättre material. Frågan om kommersialisering av radion i allmänhet — vilket är något helt annat — har egentligen inte, herr Edenman, i denna diskussion att göra.

Herr talman! I vår motion nr II: 996 — likalydande med motion nr 1: 799 — har vi framhållit att det blivit ett alltför stort gap mellan det som måste genomföras och det som föreslås i propositionen. Det statsfinansiella läget har i stor utsträckning hållit sin förlamande hand över de reformer som skulle förbättra de vuxenstuderandes situation i vårt samhälle. Jag vill med detta inte ha sagt att propositionen inte för frågan framåt. Vi ställer oss inte negativa till vad som föreslagits, vi yrkar tvärtom i vår motion bifall till propositionen. Vi vill dock ha åtskilligt mera än vad vi kommer att få. Det är ytterst nödvändigt att brygga över de besvärande utbildningsklyftor som för närvarande finns mellan unga och äldre. Omkring 80 procent av de nu yrkesverksamma har endast sex-, sjueller åttaårig folkskola. Först efter år 1970 kan vi ge alla ungdomar en nioårig grundskoleutbildning. Detta innebär att vi ännu år 2000 kommer att ha en stor grupp människor i samhället som endast har sjuårig skola i botten på sin utbildning. Jag vill också behandla en annan vik tig del av detta frågekomplex. Att skapa tillfredsställande möjligheter till vuxenutbildning löser givetvis bara en del av problemet. Det är väsentligt att se till att möjligheterna också utnyttjas just av dem som är i behov därav. Den yngre generationen i dagens samhälle har ett starkt utbildningsmedvetande, men de som är äldre och redan har en plats i arbetslivet har det svårare och känner sig många gånger tveksamma beträffande både behovet och sin egen förmåga. Följaktligen behövs en intensiv upplysning om de möjligheter som vuxenutbildningen har. Vi måste skapa ekonomiska förutsättningar för var och en som vill och kan delta i den utbildning som bjuds och snabbt finna formerna för studiesociala åtgärder i tillräcklig omfattning för de vuxenstuderande. Härvidlag är det viktigt att inte glömma bort de mycket stora ekonomiska hinder som kan torna upp sig för dem som har försörjningsplikt. Beträffande den mera målmedvetna vuxenutbildningen, som närmast kan betraktas som omskolning, måste bestämmelserna ändras så att även en icke arbetslös kan komma i åtnjutande av utbildningen. Vi anser vidare att vuxenutbildningen inte enbart och ensidigt behöver avse s.k. matnyttig utbildning. Den unga generationen i dagens Sverige håller på att bli tvåspråkig. De äldre står i stort sett utan denna kunskap. De väsentligt bättre kunskaper som de unga har i ämnen som svenska språket, litteraturhistoria, geografi, samhällskunskap, musik, konst, psykologi, filosofi o. s. v. gör att de äldre ställs i ett mycket sämre läge än de unga. De medel som, även efter det vi genomfört de förslag som dagens beslut innebär, står till vuxenutbildningens förfogande är försvinnande små jämförda med vad som går till ungdomsutbildningen. Vi måste måhända överväga något slags omfördelning, åtminstone i fråga om ökningstakten när det gäller utbyggandet av vuxenutbildningen kontra ung domsutbildningen, i varje fall så länge man kan använda det statsfinansiella läget som broms för en bättre utbyggd vuxenutbildning i den utsträckning som nu skett. Vi skriver i vår motion att propositionen har blivit ett lappverk utan samlat grepp på vuxenutbildningsfrågorna, därför att så många problem ännu är oklara och outredda. Vi anser att t.ex. hela det område som gäller vuxenpedagogik, metodfrågor, läromedel i form av tekniska hjälpmedel, böcker m.m. och inte minst studieteknik för vuxna måste ägnas stor uppmärksamhet. Med vad jag anfört har jag kortfattat velat motivera vårt krav på en utredning med uppgift att utarbeta ett samlat förslag för hela vuxenutbildningen. Den kan komma att resultera i ett fördjupat och vidgat perspektiv på denna fråga.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

Herr talman! I motionsparet 1I:794 och II: 988 hemställes bl.a. att vid det fortsatta reformarbetet på vuxenutbild ningens område en analys och kartläggning skall göras av de vuxnas studieförutsättningar. Utskottet påpekar att det i motionstexten inte finns någon motivering för just denna att-sats, och det var med beklagande vi motionärer konstaterade samma sak, när vi fick motionen från trycket. Det får dock skrivas helt och hållet på brådskans konto och en önskan att koncentrera motionen, så att den inte skulle bli alltför omfattande, och då föll en del av motiveringen bort. Även om jag inte helt delar utskottets skrivning vad beträffar de berörda frågeställningarna vill jag ändå inte gå in i någon direkt polemik mot utskottet. Jag kommer inte heller att ställa något yrkande. Jag anser emellertid att det med hänsyn till det inträffade olycksfallet kan vara värt att anlägga ett par synpunkter, som hade bort vara med i motionen, utan att jag därmed ger mig in på en uttömmande motivering. Man bör nog rent allmänt säga, att vi behöver en mera ingående analys av vad det innebär att studera som vuxen — vilken avgörande inverkan på studieresultatet som miljön, tidigare arbetsförhållanden, kunskapsnivån och liknande faktorer har. Skall vi kunna planera den vuxenutbildning som nu håller på att byggas ut är det nödvändigt att inhämta kunskap om vad som sker på området. Det är också med utgångspunkt härifrån som vi formulerat den att-sats i vår motion, där vi hemställt »att frågan om vuxnas studieförutsättningar under det fortsatta reformarbetet på vuxenutbildningens område görs till föremål för en systematisk analys och kartläggning». I motionen pekas det också på ett par andra områden som vi anser väsentliga och som tyvärr inte behandlats i propositionen.

Det räcker kanske att framhålla att det inom löntagarorganisationerna för närvarande bedrivs en mycket intensiv skolningsoch utbildningsverksamhet. Jag vill starkt understryka att denna utbildningsoch skolningsverksamhet inom den fackliga rörelsen inte enbart omfattar sådana ämnen som är särskilt »matnyttiga» för rörelsen själv utan att ämnesområdet är mycket vittomfattande. Framför allt tas många av de ämnen upp som ungdomen nu studerar i skolan på samhällets bekostnad men som många inom löntagarorganisationerna inte kunnat få undervisning i. Härigenom får de således en komplettering genom den fackliga rörelsens insatser. Här tar löntagarorganisationerna alltså på sig stora arbetsuppgifter och även kostnader som normalt borde åvila samhället. Jag tror inte heller att det är någon överdrift att säga att fackföreningsrörelsen är mycket generös när det gäller att stödja studieverksamheten. Det satsas inte bara på de ifrågavarande ämnena utan det ges också ekonomiskt bistånd till de medlemmar som önskar utbilda eller vidareutbilda sig i egenskap av kommunala förtroendemän. Därmed är jag inne på det andra området som tagits upp i vår motion. Det gäller ett område där vi anser att det förekommer en ganska stark eftersläpning. Vi kan konstatera att samhället satsar mycket på yrkesoch vidareutbildning på olika områden och kan också fastslå att näringslivet gör detsamma, men jag vill ändå påstå att det beträffande den kommunala skolningen av förtroendemännen och dem som Önskar bli förtroendemän råder en viss eftersläpning. När jag säger detta hör jag i andanom två i och för sig mycket berättigade invändningar. Den första invändningen är att detta framför allt är en kommunal angelägenhet. Det är riktigt. Men jag tror ändå att riksdagen inte kan undandra sig ansvaret för denna del av vuxenutbildningen; riksdagens ansvar för denna utbildning är självfallet lika stort som dess ansvar för övrig vuxenutbildning. Den andra invändning, som kan göras mot vårt resonemang, är att det på detta område redan sker en hel del genom kommunernas egna insatser. Man kan peka på kommunförbundets skola och landstingsförbundets skola och säga, att kommunerna själva tagit initiativ för att få en förbättring till stånd. Jag skall vara den första att villigt erkänna riktigheten av den invändningen. Men jag tror att många håller med mig om att erfarenheten har visat, att det till denna betydelsefulla vidareutbildning i första hand kommer personer, som redan är mycket aktiva kommunala förtroendemän och som innehar ordförandeposter och liknande. Men alla nya och unga förtroendemän får vänta i åratal på chansen att få denna vidareutbildning. På detta område har även folkbildningsorganisationerna gjort och gör alltjämt mycket stora insatser. Jag har den bestämda uppfattningen, att det även i fortsättningen kommer att vila ett mycket stort ansvar på folkrörelsernas egna bildningsorganisationer. Jag vill emellertid starkt understryka, att det inte räcker med det egna intresset och de egna insatserna för att dessa organisationer skall kunna klara den uppgiften på ett riktigt och bättre sätt än tidigare. Folkbildningsorganisationernas krav på ett ökat samhälleligt stöd för denna verksamhet är i hög grad berättigat. Det är med ett visst beklagande jag konstaterar, att vi inte lyckats få utskottet att göra en positivare skrivning på denna punkt. Jag tror mig heller inte om att kunna övertyga kammaren om ' lämpligheten att inta en annan ståndpunkt än vad utskottet gjort. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Jag tillåter mig att läsa upp ett stycke ur utskottsutlåtandet.

Herr Källstad har vid några tillfällen åberopat denna motion som ett stöd för kravet på en parlamentarisk utredning. Jag vill klart deklarera, att jag med stort beklagande skulle se att en sådan utredning kom till stånd. Jag betraktar dessa frågor som så viktiga och så stora, att det är omöjligt att slutgiltigt lösa dem på en gång. I detta liksom i så många andra fall får man nöja sig med dellösningar och ta steg för steg. Om vi får en parlamentarisk utredning kommer alla förslag till dellösningar på detta område att stoppas in i den utredningen, och då blir inte bara hela frågan försenad utan även alla dellösningar försenade i flera år.